Herr talman! Bara några korta kommentarer. Det är viktigt att vi inte missar tåg på det här området — det har jag sagt i tidigare debatter om naturgasen. Tyvärr har ju intresset för naturgas hittills varit relativt ljumt på en del håll i Sverige. Det enda skälet till att så har varit fallet som jag kan se som acceptabelt är att vi inte hittills har haft något naturgasledningsnät som medgett en introduktion i stor skala. I ett ögonblick då vi är medvetna om att de traditionella energikällorna sinar eller är oacceptabla av andra skäl och då vi står inför en period som vi måste överbrygga innan vi kan komma fram till större kvantiteter av förnyelsebara energikällor är det emellertid alldeles klart att naturgas är ett intressant alternativ. Mot denna bakgrund har regeringen målsättningen att försöka få fram tillräckligt underlag för ett ställningstagande angående introduktion av naturgas i större skala i Sverige. Gör vi inte ett sådant ställningstagande under de närmaste åren, så har vi missat tåget igen, för att använda Alf Lövenborgs ord. Naturligtvis gäller det här vad vi kan uppnå försörjningsmässigt och miljömässigt och om vi kan få ekonomiskt rimliga villkor. De tänkbara alternativa gasleverantörerna kan givetvis komplettera varandra, så att man får en flexibilitet i det försörjningssystem som man bygger upp och inte blir ensidigt beroende åt något håll. Därmed uppnår man en förstärkning av den svenska försörjningstryggheten. Byter man samtidigt ut en del av oljan mot naturgas, skulle också detta verka i den riktningen att försörjningstryggheten skulle öka. Det nya som har kommit in i bilden efter det att diskussionerna med Sovjetunionen fördes förra gången är att vi nu, som herr Lövenborg säkert känner till, har börjat samtal om rörledningar och introduktion i första hand i södra Sverige. I tilläggsbudget 3, som nu ligger på riksdagens bord, begär regeringen att 10 milj.kr. skall anvisas för förprojektering av ledningar i Danmark. Alternativen är antingen direkt förbindelse med kontinenten eller en stickledning till den av Norge planerade samlingsrörledningen. Detta är alltså det nya i situationen. Jag kan försäkra att jag kommer att hålla mig löpande informerad om de diskussioner som under den Om import av gas från Sovjetunionen Om import av gas från Sovjetunionen närmaste tiden skall föras med Sovjetunionen, och jag avser att i ett senare skede personligen ha direktkontakt med de sovjetiska myndigheterna.
Herr talman! Energiministern och jag är tydligen helt överens om bedömningen att det har rått ett alltför svagt intresse tidigare. Jag vill tolka svaret och repliken så att man i fortsättningen kommer att visa större intresse och större ambitioner. Jag är helt övertygad om att möjligheterna var långt större tidigare och att vi, som jag förut sade, missade tåget när man verkligen hade kunnat få avtal om stora gasleveranser. Men man kan ju åka i fatt och kliva på tåget igen, och det är det jag tycker att vi skall göra. Jag tolkar också energiministern så att han har samma ambition. Med i bilden finns nu självfallet saker som inte ligger på energiministerns bord, exempelvis frågan om långfristiga krediter. Det är ett faktum att flera västeuropeiska länder i detta sammanhang har sträckt sig mycket långt. Erbjudanden i den riktningen kan möjligen också i dagens läge spela en roll för den nya förhandlingsomgång som nu skall inledas. Jag är säker på att energiminister Johansson har ambitionen att undersöka möjligheterna att få tillgång till denna alternativa energikälla även från det här hållet. Jag har ju inte samma rädsla för kärnkraften som energiministern, men statsrådets inställning i den frågan bör väl tjäna som en särskild drivfjäder för satsning på miljövänlig gas. Oljan är verkligen inget alternativ för miljövänner.

Herr talman! Det statliga press och tidskriftsstöd som vi skall besluta om i dag och som vi kommer att debattera några timmar skall ses som ett led i våra ansträngningar att värna om en fri och mångfaldig opinionsbildning i en öppen folkstyrelse. Utan fria massmedier är ett demokratiskt system inte värt namnet. Dagstidningarna och organisationspressen har viktiga funktioner för den demokratiska opinionsbildningen. I pressutredningen var vi överens om att massmedierna har fyra väsentliga demokratiska tunktioner. De skall informera, kommentera, granska och främja en kommunikation inom och mellan politiska, fackliga och andra ideella grupper i samhället. Det är viktigt att vi har dessa grundläggande förutsättningar aktuella för oss, då vi tar ställning till de förslag som regeringen har lagt fram i propositionen 99. Förslagen innebär viktiga steg vidare i den utveckling som startade då vi från socialdemokratiskt håll med stöd av centern i början av 1970-talet drev igenom ett statligt stöd till dagspressen, så konstruerat att det i huvudsak har kunnat stoppa den sedan andra världskriget allt snabbare tidningsdöden. Låt mig ge den borgerliga regeringen det erkännandet att det är bra att detta reformarbete nu fortsatts, så att även organisationstidskrifterna får bättre möjligheter att leva vidare. Pressutredningen förordade detta som ett nödvändigt komplement till sina förslag om dagspressen, och det är nu viktigt att tidskrifterna lyfts fram. Organisationspressen måste uppmärksammas, därför att den är betydelsefull som språkrör utåt och för medlemmarnas talan i den breda, fortlöpande debatt som är demokratins livsnerv. Vi har i vår socialdemokratiska motion tagit upp några saker som är viktiga att påpeka och har föreslagit några förändringar som enligt vår mening bör göras i det här förslaget. Låt mig då först ta upp frågan om samdistributionsrabatten och produktionsbidragen. Presstödet har varit framgångsrikt. Tidningsdöden har hejdats, och detta beror framför allt på att vi har satsat på ett selektivt stöd till de tidningar som främst behöver stöd, dvs. andratidningarna eller, enligt de nya reglerna, lågtäckningstidningarna. Vi vet ju alla att marknadskrafterna och tidningarnas stora beroende av annonsintäkter leder till att de mindre tidningarna på konkurrensorter kommer i ett allt svårare läge i förhållande till de större tidningarna. Utan de selektiva produktionsbidragen skulle vi i dag inte längre ha någon valfrihet för människorna när det gäller den lokala och regionala nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen, ja, presstödet har också stor betydelse för storstadspressen. Produktionsbidragen till lågtäckningstidningar är den tunga biten i presstödet och är även i fortsättningen helt avgörande för att de mindre tidningarna och lågtäckningstidningar över huvud taget skall kunna överleva. 10 Det är därför som vi i vår motion tryckt på att produktionsbidragen måste räknas upp. Kostnadsökningarna i tidningsbranschen är minst sagt oroande, och den förstärkning som nu görs av samdistributionsrabatten och de förändringar som sker då det gäller reklamskatten bidrar också de till att öka resursgapet mellan de stora och små tidningarna. Vi har stött förslaget att räkna upp samdistributionsrabatten därför att vi vill vara med och värna om systemet med samdistribution. Men — och det måste betonas — vi vill inte se detta som ett steg mot ökad satsning på generella bidrag i presstödet. Höjningen måste kompenseras med en uppräkning av produktionsbidragen, och jag konstaterar med tillfredsställelse att vi uppnått enighet om det i utskottet. Inte ens moderaterna, som förra året motarbetade höjningen av det selektiva stödet, har gått emot utskottsmajoriteten i den frågan i år.

Om jag så, herr talman, får gå över till organisationstidningarna, nödgas jag konstatera att stödets syfte helt tycks ha missförståtts av Allan Hernelius, som i sin motion raljerar över att folkrörelserna och andra starka organisationer kommer att få stöd till att ge ut sina tidskrifter. Precis som om stödet vore tänkt till organisationer som sådana. Vår demokrati är ju en folkrörelsedemokrati. Det är genom arbete i stora och landsomfattande organisationer, fackliga, politiska och ideella, som de många människorna bygger vidare på vårt samhälle i en riktning som främjar välstånd och meningsfulla levnadsvillkor. Från socialdemokratiskt håll vill vi satsa på att med hjälp av de många människornas arbete lokalt, regionalt och på riksplanet inom olika folkrörelser ytterligare demokratisera vårt styrelseskick. De många människorna måste få vara med och bestämma. Det är som ett led i dessa strävanden som tidskriftsstödet skall ses. Tidskrifterna är — det vet alla som jobbat med de här frågorna och som har någon anknytning till organisationslivet — omistliga både som språkrör för organisationerna och som fora för intern debatt och kommunikation. I ett läge där stora grupper i vårt samhälle saknar dagliga tidningar är organisationstidskrifterna ett andningshål för den fria debatten. Det är alltså omtanken om debatten och vitaliteten inom vår demokrati som motiverar stödet. Vi vet i dag att kostnadsökningarna för tidskriftsutgivning har varit svåra att klara. Tidskrifterna måste minska sina ambitioner. Utvecklingen har gått i riktning mot färre utgivningar per år, mindre format, billigare papper och sämre tryck. Gränsen är snart nådd då ett stort antal organisationer skulle behöva helt upphöra med att utge medlemsblad. Vi har själva här i riksdagen bidragit till dessa svårigheter genom att förra — Nr 128 året besluta att subventionen i postens tidningstaxa successivt skall upp Onsdagen den höra. Vi måste nu ta vårt ansvar och hjälpa till med distributionsstöd, 11 maj 1977 och det är bättre att vi gör det nu än om några år — då kan det vara LU för sent. Stöd till dagspres Det är ett bra förslag som den folkpartistiske budgetministern har lagt — sen m.m. fram, men så bygger det också i allt väsentligt på ett förslag som den socialdemokratiska regeringen lät arbeta fram i tidskriftsutredningen. Jag skall erkänna att jag blev litet konfunderad då moderaterna i utskottet föreslog att vi inom utskottet skulle ta god tid på oss och arbeta om det i grunden. Lyckligtvis fick de ställa in sig i ledet och stödja regeringen —- motståndet mot uppskovstanken var allt för starkt inom utskottet i dess helhet. I ett avseende har de borgerliga partierna i utskottet kört över sin egen regering. Det gäller behandlingen av ICA-Kuriren.

Reglerna är visserligen generellt utfärdade i utskottets skrivning — och det är en förbättring i förhållande till moticnernas förslag — men det framgår klart att det är en lex ICA-Kuriren som man åsyftar. En annan tolkning från presstödsnämndens sida skulle nämligen leda till att man öppnar alla dörrar och helt spränger ramen för det föreslagna stödet. Vi har reserverat oss på den här punkten. Vi har inte blivit övertygade om att inte både tidskriftsutredningen och budgetministern har felbedömt situationen. Det är främst med tidningen Vi som ICA-Kuriren jämförs, men jag kan inte med bästa vilja i världen se särskilt stora likheter mellan dessa tidningar. Tidskriften Vi är en medlemstidning för konsumentkooperationen som får stöd för de exemplar som går till medlemmar. Tidningen Vi fyller alltså de funktioner som organisationstidningar har i samhällsdebatten. ICA-Kuriren är däremot en kommersiell veckotidning — t.o.m. Sveriges största — och ges ut av ett särskilt förlag, som också ger ut andra tidningar och publikationer. Den samverkan på annonsmarknaden som förekommer mellan de folkrörelseägda tidningarna Vi, Land, Vi Bilägare och Vår Bostad samt tidningen ICA-Kuriren kan inte tas till intäkt för att de i andra avseenden konkurrerar med varandra och därför måste likabehandlas i detta avseende. Vi har i vår reservation framhållit att om verkligen tidskriftsstödet i något fall kommer att få konkurrenssnedvridande effekter, så måste regeringen redovisa detta för riksdagen och föreslå ändringar i stödets konstruktion, men, som sagt: vi har inte blivit övertygade om att två så olika tidningar som t.ex. Vi och ICA-Kuriren skulle befinna sig i en sådan konkurrenssituation. Vi vill avvakta en mer allmän översyn uu av stödet, och vi tycker det är förhastat av herr Lindahl och andra bor gerliga utskottskamrater att nu ge budgetministern underbetyg på denna punkt. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 till utskottets betänkande. Vi är också beredda att avvakta den översyn som utskottet beställt när det gäller stödet till lokala och regionala tidskrifter. Vi tycker det är fel att dessa inte omfattas av stödet, men vi är medvetna om att omfattningen av behovet, och därmed kostnaderna, kan behöva kartläggas ytterligare innan vi beslutar om en sådan utvidgning. När det gäller stödets begränsning till endast svenskspråkiga tidskrifter kan vi dock inte följa utskottet och propositionen. Den inskränkningen är både omotiverad och olycklig. Det har varit ett ledmotiv i den socialdemokratiska invandrarpolitiken att olika invandrargrupper så långt möjligt skall ges samma förutsättningar som svenskspråkiga medborgare att ta del i samhällsarbetet och i den politiska beslutsprocessen. Detta har bl.a. föranlett oss att arbeta för ett särskilt presstöd till invandrartidningarna. I det här fallet — när det gäller arbetet inom t.ex. fackliga och politiska organisationer — kan vi inte finna annat än att det är särskilt viktigt att underlätta för invandrarna att aktivt delta. Det är självklart för oss att en organisation med många invandrare bland sina medlemmar skall ha samma möjligheter att kommunicera med dessa som med sina svenskspråkiga medlemmar. Det är närmast ofattbart att moderater och folkpartister — som år efter år anklagat den socialdemokratiska regeringen för att diskriminera dessa grupper — nu i regeringsställning visar så litet intresse för denna fråga. Jag hade hoppats att det var ett förbiseende som skulle rättas till i utskottet, men där misstog jag mig. Jag yrkar bifall till reservationen 2 i denna del. Frågan om stöd till tidningar på annat språk än svenska kommer en socialdemokratisk talare från arbetsmarknadsutskottet att ytterligare ta upp. Jag vill bara avslutningsvis säga några ord om det stöd som nu föreslås till de allmänna nyhetstidningarna. Stödet till de svenskspråkiga tidningarna är, som vi framhållit i flera sammanhang, inte ändamålsenligt som modell för ett stöd till tidningar som ges ut på olika invandrar och minoritetsspråk. Genom att de arbetar på särskilda, små delmarknader skulle de få tidningar som är kvalificerade för ett stöd enligt de svenska reglerna få ett resurstillskott, som skulle kunna hjälpa dem att ytterligare konkurrera ut andra tidningar. Vi skulle få ett presstöd med monopoliserande i stället för konkurrensstimulerande verkan. Därför är talet om det önskvärda i att undvika särlösningar så sällsynt missvisande. Bakom talet har dolt sig — förhoppningsvis oavsiktligt — vakthållning kring monopolisering av debatt och nyhetsförmedling inom resp. språkområden. Vid förra årets riksmöte begärde en majoritet inom KU — och riksdagen följde denna mening — att ett särskilt presstöd skulle skapas för dessa tidningar och konstrueras så att det ger samma effekt som det svenska: att främja en fri och mångfaldig opinionsbildning även inom dessa avgränsade språkområden. Regeringens förslag svarar ganska bra mot riksdagens beställning. Visserligen har man bakat in en viss stimulans till flerdagarsutgivning som vi tror kan få konkurrenshämmande verkan. Men det är en begränsad avvikelse som antagligen inte är så allvarlig, även om vi i vår reservation föreslår en ändring på den punkten som bättre följer riksdagens intentioner från förra året. Betydligt allvarligare är det tillägg som utskottet har gjort och som innebär att tidningar som uppfyller kraven enligt de svenska reglerna skall få detta bidrag, medan övriga tidningar får enligt det särskilda stödet. Detta tillägg bryter helt mot systemets uppbyggnad och innebär att kapitalstarka grupper — och till dem hör inte invandrarnas riksorganisationer —- får ett omfattande statligt stöd i sina strävanden att skapa och befästa en monopolställning på marknaden. Hela idén med ett särskilt stöd till invandrartidningar går förlorad med denna undantagsbestämmelse. Den redan i dag stora femdagarstidningen Finn Sanomat får på ett bräde närmare 2 milj.kr., medan den konkurrerande veckotidningen Ruotsin Suomalainen får nöja sig med 650 000 kr. Vi tycker att det är viktigare att stimulera till flera pressröster än till ett fåtal monopoltidningar med daglig utgivning. Centerns kovändning i utskottet på denna punkt är obegriplig. Den linje som vi var överens om förra året är lika giltig i dag, även om centern är tvungen att nu regera ihop med folkpartiet och moderaterna.

Herr talman! Den svenska arbetarrörelsen har i otaliga sammanhang upplevt hur yttrande och tryckfriheten begränsats av kapitalets makt. Samtidigt som mäktiga finansintressen haft källor att ösa ur för att framföra sina uppfattningar och ståndpunkter har arbetarrörelsen endast genom stora uppoffringar kunnat skapa tidningar och sprida sina uppfattningar. Dessa skevheter har varit rådande mycket länge. Monopoliseringen inom pressen och den s.k. tidningsdöden, som medförde att den ena pressrösten efter den andra tystnade, reste frågan om åtgärder för att pressdebatten inte skulle upphöra. Nu var det inte längre enbart arbetarrörelsen som befann sig i underläge. Även borgerliga tidningar drabbades. Presstödet tillskapades och är i dag av betydande omfattning. Utan statligt stöd skulle situationen vara ganska katastrofal för tidningar och tidskrifter. Det vore dock en illusion att tro att man genom presstödet skapat likvärdiga betingelser för olika åsiktsriktningar. Fortfarande har de mäktiga kapitalintressena ett klart övertag. Även inom ramen för den målsättning som uppställts för presstödet krävs olika påbyggnader, förändringar och förbättringar. Därom vittnar konstitutionsutskottets betänkande nr 42. Om man vill främja en fri debatt och opinionsbildning genom att bevara och skapa en mångfald bland pressen, som syftet med presstödet brukar anges vara, kan man inte bortse från förändringarna i det svenska samhället. Nya behov framträder. En fråga som trängt fram och blivit alltmer angelägen är invandrarnas pressituation. Invandrarna har inte i första hand haft tidningar som drabbats av den tidningsdöd som ledde fram till presstödet. För invandrarna har det i högre grad gällt att skapa informations och kontaktorgan av blygsam omfattning, men av synnerligen stor betydelse för de människor som ofta under svåra betingelser lever i vårt land. Det finns i dag många invandrartidningar och tidskrifter i vårt land, enligt Immigrant-Institutet inte mindre än omkring 150. En del av dessa företräder små språkgrupper, men är för den skull inte mindre angelägna. I vpk-motionen nr 1509 har vi tagit upp dessa tidningars problem. Vi tycker inte att de i propositionen föreslagna stödåtgärderna är tillfredsställande. Stödet är inte utformat utifrån någon grundlig utredning eller bedömning av varje språkgrupps behov för sig. Det finns risk att invandrartidningarna fortfarande kommer i en sämre situation än svenska tidningar. I motionen har anförts att invandrartidningar och tidskrifter bör ges stöd enligt samma kriterier som gäller för svenska publikationer. I utskottsbehandlingen har detta tolkats så att motionärerna menar att samma regler skall gälla, Jag medger att motionens formuleringar kan tolkas på detta sätt, även om det inte varit avsikten. De regler som gäller för svenska tidningar är inte tillämpliga på de flesta invandrartidningar, Avgörande är att invandrartidningarna inte kommer i ett sämre läge än svenska tidningar. Det förhållandet att vi i motionen begär en utredning av invandrartidningarnas och tidskrifternas speciella situation visar att vi inte tror att presstödets utformning ger lösningen på dessa publikationers problem. Jag skall beträffande invandrartidningarna endast yrka bifall till punkten 2 i vpk-motionen om utredning rörande dessa tidningars speciella situation. Vi anser det vara angeläget med en sådan undersökning för att finna de former som bäst lämpar sig för stöd till invandrarnas olika tidningar och tidskrifter. Beträffande presstödet i övrigt har vi i motionen bl.a. förordat en uppräkning av produktionsbidragen till dagstidningar med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Liknande krav har framförts också i en socialdemokratisk motion. Det finns skäl att sätta frågetecken för utskottets uppfattning att den snabba kostnadsutvecklingen bör mötas med kraftfulla insatser i kostnadsbesparande syfte. Det är nämligen inte så enkelt att möta stigande papperspriser, posttaxor etc. med besparingar.

Utskottet anser motionerna besvarade med detta och förutsätter att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor.

Detta är beklagligt. Det är nämligen så att olika administrativa svårigheter leder till orimliga konsekvenser för organisationstidskrifterna. Det borde varit möjligt att vidta de mått och steg som vpk-motionen förordat för att komma till rätta med dessa problem. Det är säkert inte många som vill bestrida att ett stort antal tidningar och tidskrifter, där en fri debatt förs, är av betydelse för demokratin. Därför bör också det ekonomiska stödet till både dagspress och periodisk press ökas. Detta gäller särskilt stödet till de många orättvist förbisedda tidningarna och tidskrifterna med liten upplaga och svag ekonomi, vilkas existens är nödvändig om yttrandefriheten skall garanteras. Invandrarnas språkrör är av stor betydelse härvidlag. Därför är det viktigt att presstödet blir föremål för förbättringar och att otillräckligt kartlagda problem utreds. Detta har varit grundtanken i den motion vpk väckt rörande stödet till tidningar och tidskrifter. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1509 punkterna 2, 5 och 6.

Herr talman! Presstödet är ett pålitligt debattämne i denna kammare, Det ligger inte någon negativ värdering i det konstaterandet, Tvärtom är vi nog alla överens om att debatten har en mycket viktig och allvarlig kärna. Det gäller ju själva förutsättningen för vår demokrati — att behålla en fri press och en press med många stämmor. Dagens pressdebatt har haft många föregångare. Jag skall inte redan nu försöka sätta betyg på dagens debatt — man skall ju inte prisa dag förrän sol gått ner = men för den som följt riksdagens presstödsdebatter under 1970-talet, både nära och på distans, är det tydligt att presstödsdebatterna fått en alltmer analyserande prägel. Borta är de många hårda orden och beskyllningarna. Vi har i stället fått en påtaglig enighet kring presstödet som en nödvändig förutsättning för att kunna behålla en väl nyanserad presskör. Vi har mer och mer fått ett sökande efter allt bättre lösningar; och låt mig redan nu slå fast att dagens beslut innebär ett nytt steg framåt samtidigt som det ingalunda blir det sista steget. Var och en som närmare sysslat med presstöd i dess olika former har upptäckt hur svårt det är att hitta den bästa lösningen. Kraven är många. Först har vi kraven på själva pressen: Vi vill ha en press som vidmakthåller det svenska folkstyret. Vi vill ha en press som ger goda kommunikationer mellan 15 väljarna och de förtroendevalda. Vi vill ha en press som ger information om det mesta. Vi vill ha en press som ger fortlöpande kännedom om både enskildas och organisationers uppfattning. Vi vill ha en kritiskt granskande press. Sedan kraven på presstödet: Det skall gynna mångsidigheten utan att försämra konkurrensförhållandet. Det får inte uppfattas som partipolitiskt diskriminerande. Det får inte strida mot lag och författning. Det skall hjälpa tidningar som behöver stöd men inte försämra för dem som klarar sig. Det skall ha enkla regler. Och slutligen måste statens kostnader för presstödet vara rimliga. Hur finner man den bästa syntesen av dessa skiftande krav? Svaret är att man får pröva sig fram. Man får ta en bit i taget. Och på den vägen är vi: 1969 fick vi samdistributionsrabatten och presslånefonden. 1971 fick vi produktionsbidragen. 1975 fick vi försöksverksamhet med bidrag till tidningar på främmande språk och 1976 nya regler för produktionsbidrag, utvecklingsbidrag och bidrag för annonssamverkan. Det är en naturlig fortsättning att vi i år tar beslut om en uppjustering av samdistributionsrabatten. Jag vill understryka, särskilt med anledning av Olle Svenssons anförande alldeles nyss, att denna uppjustering inte skall tolkas såsom en markerad övergång till generella stödåtgärder. Den är endast ett försök att i viss mån återställa det värde som samdistributionsrabatten hade när den infördes — ett värde som har urholkats genom inflationen. Jag vill också påpeka att utskottet inte har gjort denna uppjustering fullt ut utan trappat av bidraget när det gäller de större upplagorna. Än mer betydelsefullt är att stödet till tidningar på främmande språk nu får en mer permanent lösning. Här har vi återigen ett exempel på hur en försiktig start gett erfarenheter som kan läggas till grund för såväl fastare regler som ett rejält ekonomiskt stöd. Regeringens förslag om stöd till organisationstidskrifterna är en annan viktig reform. Organisationstidskrifterna spelar en betydelsefull roll i den demokratiska processen i vårt samhälle. Den svenska demokratin är en folkrörelsedemokrati. Jag tror att Olle Svensson använde samma uttryck. Folkrörelserna i sin tur behöver för sin utveckling egna tidskrifter med god standard och hög periodicitet. Kostnaderna för denna tidskriftsutgivning måste hållas på en rimlig nivå. Det kan inte ske utan bidrag från statens sida. I stora drag motsvarar det föreslagna tidskriftsstödet de remissyttranden som inkommit på grund av tidskriftsutredningen. De var ganska entydiga. De gick i en bestämd riktning — att ett tidskriftsstöd skulle komma till stånd. Det presstödspaket som läggs fram i år är ganska omfattande. Utskottsbetänkandet är detta till trots inte särskilt kontroversiellt. Det redovisas endast två reservationer. Herr Svensson i Eskilstuna har nyss berört dem. Jag vill göra några kommentarer. ICA-Kuriren räknas enligt officiella bedömningar — jag hänvisar till nämnden för samhällsinformation — till en enhetlig grupp på fem tidningar, där man förutom ICA-Kuriren finner tidningarna Vi, Land, Vår Bostad och Vi Bilägare. Dessa fyra tidskrifter blir alla bidragsberättigade. Bidragen blir också omfattande. Utskottet kan inte utesluta risken av att ett bidrag till de fyra märkbart påverkar konkurrensen med den femte, ICA-Kuriren. Tanken bakom tidskriftsstödet är ju densamma som bakom det allmänna produktionsstödet till tidningar, nämligen att stödet inte får leda till att konkurrensförhållanden snedvrids. Av detta skäl anser utskottet att ett stöd också till ICA-Kuriren skall kunna komma i fråga, vilket bör ges regeringen till känna, som termen lyder på utskottsspråk. Här bör reservanterna observera en betydelsefull sak. Utskottet tillstyrker inte de regler som föreslås i motionerna 1471, 1492 och 1496. Det är inte utskottets avsikt att vidga själva kretsen av bidragsberättigade tidskrifter. Det är inte meningen att stödet skall komma att omfatta tidskrifter av annan art och typ än det är avsett för. Vad utskottet gör är att peka på det ganska så sällsynta fall då folkrörelseägda tidskrifter blir stödberättigade och befinner sig i upplagekonkurrens med en icke stödberättigad tidskrift. Bara den omständigheten att fallet är sällsynt får inte hindra att man gör en rättvisande justering. Låt mig också visa att reservanterna själva inte helt utesluter att utskottet har rätt i sina farhågor. I reservationen på s. 37 i utskottsbetänkandet säger man: ”Skulle trots allt sådana oönskade effekter uppkomma åligger det presstödsnämnden att ta initiativ till de åtgärder som då är nödvändiga.” Varför inte i så fall redan nu ge regeringen problemet till känna. I reservation nr 2 tar man upp tre saker — det gäller här tidningar på främmande språk. Först och främst vill man slopa den föreslagna höjningen av bidraget vid tätare utgivning än ett nummer per vecka. Av reservanternas argumentering kan man lätt få den uppfattningen att tidningar med fler än 52 nummer per år skulle bli speciellt gynnade. Så är inte fallet. En tidning med 24 nummer per år får 300 000 kr. Det gör 12 500 kr. per nummer. En tidning med 52 nummer per år får 496 000 kr. Det gör 9 538 kr. per nummer. En femdagarstidning med 260 nummer per år skulle få 912 000 kr. enligt systemets konstruktion. Det gör 3 507 kr. per nummer. Var och en av oss som sysslat något med tidningsekonomi vet att det ingalunda är någon dans på rosor att ge ut femdagarstidningar i dagens hårda annonsklimat, även om man får ett presstöd på ca 900 000 kr. Det är möjligt att reservanterna nu påstår att jag rör mig med konstruerade siffror. Men faktum är att vi här i landet har en femdagarstidning, som ges ut i Göteborg, helt med finsk text och spridd över praktiskt taget hela Sverige. Den heter Finn Sanomat och sliter ont, som Olle Svensson kanske vet. Nu är Olle Svensson rädd för att utskottets skrivning skulle innebära att Finn Sanomat skulle få ytterligare pengar. Men då skall jag be Olle Svensson observera vad som står på s. 32 i utskottsbetänkandet. Där markeras klart att presstödsnämnden vid en ökning av bidraget noga skall se till att koncentrationstendenserna därmed inte ökas. Jag är inte särskilt förtjust i — jag tycker inte det är riktigt korrekt — att här i kammaren ta upp enskilda företag till debatt. Jag skall därför nöja mig med att slå fast att de bidragsregler som utskottet tillstyrker för icke svenskspråkiga tidningar torde vara väl avvägda och kan läggas till grund för de erfarenheter som vi skall vinna under åren som kommer. Reservationen nr 2 tar sedan upp en annan sak. Reservanterna vill, som yrkas i motionen 1472, lämna bidrag till tidskrifter som ges ut av svenska organisationer men trycks på andra språk än svenska, och anser att bidragsreglerna skall vara desamma som för invandrarnas riksorganisationers medlemstidningar. Här har vi inget åskådningsexempel att peka på. Motionen har varit på remiss hos arbetsmarknadsutskottet som säger att man inte har underlag för att bedöma behovet av bidrag av denna typ. Konstitutionsutskottet har heller inget underlag för att kunna tillstyrka ett bidrag. Det är möjligt att behovet finns, men i så fall bör vi få en kartläggning av hur många organisationer och tidskrifter som kan bli aktuella. En viss erfarenhet kan väl vinnas genom det behovsprövade stöd som invandrarverket kan ge. Här vill jag gärna påpeka att den anslagsreducering som utskottet liksom propositionen föreslår helt enkelt hänger ihop med att vi här har konstruerat nya regler för bidrag till invandrartidningar. Av det enkla skälet måste detta anslag reduceras. Jag vill än en gång understryka att vad vi sysslar med på tidningsoch tidskriftsstödets område är en rullande reform där vi också måste se på vad statskassan tål. Riksdagen binder sig med dagens beslut för ganska stora åtaganden i en ekonomiskt brydsam tid. Även om de nu aktuella presstödsreglerna inte är indexreglerade, ligger det i beslutets natur att vi längre fram i tiden får göra korrigeringar på grund av både kostnadsutvecklingen och tidningsmarknadens egen utveckling. Vi har ju alla klart för oss att fjolårets ganska stora uppräkning av produktionsbidraget till dagspressen inte räcker långt. Situationen är redan nu bekymmersam för många tidningsföretag och utskottet har uppmärksammat även detta. Det ligger visserligen inte en formell framställning till regeringen i utskottets skrivning, men utskottet väntar naturligtvis att ett regeringsinitiativ så småningom kommer att tas. Vi skall alltså ha klart för oss att behov finns av ytterligare bidrag på presstödsområdet. Av det skälet bör vi kanske nu vara försiktiga med att alltför snabbt fatta beslut om nya bidragsgrupper. Låt mig sedan helt kort få kommentera herr Berndtsons anförande. Han modifierade en hel del av vad vpk har framfört i sina motioner. För invandrartidningarna nöjde han sig i stort sett med att kräva en utredning om deras situation. De stödformer som riksdagen nu fastställer, den stödverksamhet som nu inleds, kommer förmodligen att ge en hel del erfarenheter som borde bli betydelsefullare och mer vägledande än en utredning på detta stadium. I stort sett vet vi hur många tidskrifter på främmande språk som utkommer.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
Herr talman! Herr Nordin säger att jag modifierade mig jämfört med våra motionskrav när jag nöjde mig med kravet på en utredning rörande invandrartidningarna. Just detta tycker jag är ett mycket väsentligt krav. Nog behövs det en utredning om invandrartidningarnas och invandrartidskrifternas speciella situation. Även när det gäller de åtgärder som vi i dag skall fatta beslut om saknas, såvitt jag förstår, en fullständig bild av situationen för de små språkgrupperna. Det räcker då inte att säga att vi genom de åtgärder vi nu vidtar kommer att vinna erfarenheter och sedan får ta upp frågan på nytt. Jag tycker att det finns skäl att skaffa sig en samlad bild av de olika språkgruppernas situation. Herr Nordin säger att det finns många invandrartidningar, och det har jag också påpekat. Men det finns en rad språkgrupper som inte får något samhällsstöd för utgivning av sina tidningar. Vi måste titta på den speciella situation som de befinner sig i. Det finns även regionala tidningar av mycket hög klass, som också behöver stöd. Nog måste ni väl ändå medge, herr Nordin, att det behövs en kartläggning av dessa problem för att stödet skall få en riktig utformning? Jag tror också att det är viktigt att man observerar att det inom en och samma språkgrupp kan finnas olika idémässiga och politiska strömningar som bör få komma till tals. Även här måste det gälla att främja en fri debatt och opinionsbildning.
Jag noterar med tillfredsställelse den positiva syn som kunde spåras i herr Nordins anförande på den svenska modell för massmediepolitik som nu växer fram. Det är riktigt att centern och socialdemokraterna gjort gemensamma insatser både för det selektiva presstödet till dagspressen och för det stöd till organisationspressen som här tar form. Detta gäller även de speciella regler som nu föreslås för tidningar på utländska språk. Jag noterar att herr Nordin i sina kommentarer till reservationerna var relativt försiktig. När det gäller konkurrensförhållandena mellan organisationstidskrifter och andra tidskrifter har vi reservanter inte velat uttrycka oss så kategoriskt som utskottsmajoriteten. Vi har sagt att pressstödsnämnden bör pröva denna fråga tillsammans med andra problem och att det är regeringens sak att återkomma till riksdagen om det visar sig att man behöver göra jämkningar. Vad vi vänder oss emot är att utskottsmajoritetens skrivning innebär att presstödsnämnden måste anse sig tvingad att här ge ett stöd. Utan att riksdagen har prövat den frågan skriver utskottsmajoriteten att det här föreligger ett konkurrensförhållande. Det vill jag inte instämma i. En sak vill jag beklaga, och det är den kovändning som centern gör när det gäller stödet till tidskrifter på främmande språk. Genom utskottsskrivningen öppnar man här dessa speciella möjligheter och går därmed ifrån det klara ställningstagande man gjorde när denna fråga senast behandlades.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
Herr talman! Allra först några ord till herr Berndtson. Man får rätt ofta här i kammaren uppleva ledamöternas otroligt stora uppfinningsrikedom när det gäller att finna motiv för nya statliga utredningar. När man läser den digra lunta som kommittéberättelsen utgör får man klart för sig att det är gott om utredningar här i landet. Det är inte alltid nödvändigt att öka på den floran i oträngt mål, i varje fall inte när vi har andra metoder än utredningar att tillgripa för att få en kartläggning av förhållandena. När riksdagen 1975 satte i gång en försöksverksamhet och öppnade möjligheter för tidningar på främmande språk att få bidrag fick man ganska snabbt bilden klar för sig. Det var ganska många som hörde av sig, av vilka en del var tidningar inom samma språkgrupp. Med ledning därav fick man undan för undan en ännu klarare bild av situationen. Det är mot den bakgrunden som förslaget om mer permanenta regler nu är lagt. Som jag sade i mitt huvudanförande utgår jag från att de nya reglerna kommer att ge ytterligare erfarenheter. Om dessa erfarenheter sedan skall sammanfattas och följas upp i form av en utredning får bli en senare fråga. Jag tror dock det är för tidigt att ställa det yrkandet Jag skall gärna kvittera herr Svenssons i Eskilstuna artighet genom Onsdagen den att säga att vi två liksom de båda partierna, våra uppdragsgivare, har — 1] maj 1977 samarbetat ganska väl i dessa frågor. Jag vill också vidga kretsen och — i säga att alla riksdagspartier har visat intresse för dessa frågor. Speciellt — Stöd till dagspresde senaste åren har det funnits en klar tendens att försöka finna samlande = sen m.m. lösningar och därmed goda regler liksom en bättre förståelse för de statliga utgifter som det här rör sig om. Herr Svensson i Eskilstuna gör gällande att vi skulle ha släppt herr Jonnergårds linje från fjolårets debatt. Mot det kan anföras vad som står på s. 32 första stycket i utskottsbetänkandet: ”Härvid måste dock beaktas att risken för sådana koncentrationstendenser som utskottet ovan påvisat inte därmed ökas.” Det är en uppföljning av vad vi från centern sade i fjolårets debatt och utskottsbetänkande. Vi står fast vid den uppfattningen och kommer att föra den vidare.
Herr talman! Herr Nordin åberopar att det pågår många utredningar här i landet, och det vet vi väl alla. Många av dem har säkert också tillkommit på centerpartiets initiativ. Men så kan man inte resonera, herr Nordin. Det är viktigare att få klart för sig vad som behöver utredas än att påpeka hur många andra utredningar som redan pågår. Jag tycker herr Nordin skulle studera vad exempelvis företrädare för invandrartidningar och tidskrifter formulerade efter ett möte i början av detta år. Där redogör man för de olika invandrartidningarnas problem, inte bara i ekonomiskt hänseende utan också på en rad andra områden. Jag tycker att hela den beskrivningen bör säga oss att det är angeläget för riksdagen att kartlägga dessa tidningars och tidskrifters verkliga förhållanden och utifrån det kunna utforma ett presstöd som främjar debatten även i dessa tidningar. Det finns alltså fullgoda skäl, herr Nordin, för en utredning. Herr Nordin sade i sitt första anförande att vi har fått ett allt större sökande efter de bästa metoderna när det gäller presstödet. Jag tycker vi skall fortsätta på den vägen genom att tillsätta en utredning.
Herr talman! Om herr Nordins syfte är att fullfölja centerns linje från i fjol, motverka koncentration på detta område och stimulera till fler pressröster än ett fåtal monopoltidningar med daglig utgivning, bör han nog rösta på reservationen och inte stödja utskottsmajoritetens skrivning. Utskottet har gjort ett tillägg, som innebär att de tidningar som uppfyller kraven enligt de svenska reglerna skall få detta bidrag, medan övriga tidningar får det särskilda stödet. Jag har från invandrarna själva mött en ganska omfattande opinion på detta område. Till riksdagen har kommit en skrivelse, vari sägs följande: - 21 ”Långt viktigare än automatiskt verkande regler är enligt vår mening att inom varje språkområde valfrihet och pressrösternas mångfald i möjligaste mån bibehålles och säkras. Därför bör den föreslagna verklighetsfrämmande automatiken och speciellt den spärrgräns, som ger totalt endast 150 000 kr. att dela på till alla mindre tidningar, slopas.” Därmed avses förslaget om att minska anslaget till invandrarverket. Vi stöder förslaget att invandrarverket får behålla sina 600 000 kr. Därigenom kan man bättre verka för valfrihet och pressrösternas mångfald. Jag tror att vi har en stark invandraropinion bakom oss i detta förslag.
Herr talman! Jag har naturligtvis tagit del av den skrivelse som herrar Berndtson och Svensson i Eskilstuna refererar till. Jag har också fört resonemang med företrädare för invandrargrupper som sysslar med tidningsutgivning. Lägger man ihop de synpunkter som kommer fram måste man väl ändå till sist försöka hitta en metod som så långt möjligt både är rättvis och tillgodoser olika intressen. Enligt min uppfattning ligger utskottsmajoritetens skrivning närmare en medellinje än herr Svenssons mer hårda linje. Herr Svensson har tydligen ännu inte, så tidningsman han är, gjort klart för sig att det ingalunda är möjligt att bedriva tidningsutgivning i detta land med någon större ekonomisk framgång, om man inte förfogar över en mycket stor annonsmarknad. Det gör inte invandrartidningarna. Det gör inte Finn Sanomat. Jag tror därför att den tidningen — jag måste säga det här i debatten — får fortsätta att dras med stora bekymmer. De blir inte mindre av herr Svenssons debattinlägg.
Herr talman! Jag skulle fara med osanning inför herr talmannen och kammarens ärade ledamöter, om jag påstod att jag anser propositionen 99 om stöd till tidningar och tidskrifter vara en särskilt lyckad proposition. Konstitutionsutskottet har emellertid på ett par väsentliga punkter förbättrat den, och slutresultatet har blivit någorlunda acceptabelt. Jag tänker här uppehålla mig huvudsakligen vid den del som är ny i propositionen, nämligen stödet till organisationstidskrifterna. Vi har i utskottet uppnått enighet på de övriga punkterna, varför jag här inte skall ta upp en allmän presstödsdebatt. Enligt propositionen skall 40 milj.kr. satsas på stöd till organisationstidskrifterna. Avsikten måste rimligtivs ha varit att det stödet i första hand skulle komma de små och medelstora tidskrifter till godo som har besvärande ekonomiska problem, där ett stöd skulle kunna ge effekt, där ett stöd skulle kunna tillförsäkra just den typen av tidskrifter en kontinuerlig utgivning och möjlighet till ett innehåll av god kvalitet. Dit borde enligt mitt sätt att se, herr talman, lejonparten av det guld som nu utminuteras gå. Så borde ett tidskriftsstöd vara inriktat. Men dess värre har de fromma förhoppningarna att ge hjälp där hjälpen — Nr 128 mest behövs icke infriats. Om man räknar om de regler som propositionen Onsdagen den föreslår till konkreta termer, till vilka tidskrifter som kommer i fråga, 11 maj 1977 finner man att av de 40 miljonerna går ungefär hälften till tio tidskrifter. = Till vissa tidskrifter ger vi ett stöd som är så pass stort som 3 milj. — Stöd till dagspreskr. Resterande 20 miljoner får alla övriga tidskrifter dela på. sen m.m. Mest pengar får de organ som representerar vårt lands kanske rikaste och mäktigaste fackförbund, tidningen Metallarbetaren. I övrigt är det tidskrifter som Vi, Vi Bilägare, Vår Bostad och Byggnadsarbetaren som håvar in miljonbeloppen. Inom parantes sagt får tidskriften Järnhandlaren det största stödet räknat per exemplar. Vi fäster naturligtvis stora förhoppningar vid att tidningen Järnhandlaren i alldeles speciellt hög grad skall fullfölja de intentioner som ligger bakom stödet till organisationstidskrifterna. Utskottet har ändrat propositionen på två punker, och dessa har föranlett herr Svensson i Eskilstuna att bli förfärad och upprörd. När vi hade uppe den här saken i utskottet tillät jag mig påpeka att det inte skulle skada med en ordentlig genomarbetning av propositionen, i den del som avser stödet till organisationstidskrifterna. Då reagerade herr Svensson och hans partivänner med följande argumentation: Här är en proposition som kommer från ett borgerligt statsråd. Hur kan då någon borgerlig utskottsledamot våga ifrågasätta den? Det var naturligtvis herr Svenssons gamla vana att marschera med i ledet när någonting kom från kanslihuset — därvidlag har herr Svensson i Eskilstuna alltid haft marschkängorna på. Men vi som inte har den gamla vanan att ständigt marschera med och säga ja och amen till allt som kommer från kanslihuset, som herr Svensson i synnerhet och många av hans partivänner har, tyckte ändå att det inte kunde vara så förfärligt farligt om vi gjorde några korrigeringar. Jag anser emellertid — tillåt mig säga det, herr talman — att herr Svenssons argumentation, att bara för att det kommer en proposition från en borgerlig regering så är alla borgerliga ledamöter tvingade att utan vidare gå med på den till hundra procent, var en andlig striptease av herr Svensson i Eskilstuna som var nog så avslöjande. Jag har alltid haft för mig att det är ett utskotts uppgift att verkligen granska de propositioner som kommer -— oavsett varifrån de kommer, politiskt sett — och göra den sakbehandling som utskotten är till för. Min personliga uppfattning är att stödet bör och måste ses över så fort vi har fått vissa erfarenheter av det. Personligen anser jag att det vore rimligt att höja grundbidraget och sätta någon form av tak, så att man verkligen får en koncentration till de grupper av tidningar och tidskrifter som kanske framför allt är i behov av dessa pengar. Utskottet har biträtt propositionen men har gjort två väsentliga ändringar, som jag här något skall kommentera. Det gäller först och främst den s.k. konsumentfackpressen. För denna typ av tidskrifter finns det en särskild organisation som heter Föreningen Konsumentmarknads 23 press. Herr Nordin har redan pekat på att de tidskrifter som ingår i den organisationen är ICA-Kuriren, Land, Vi Bilägare, Vår Bostad och Vi. Alla dessa skulle enligt propositionen få pengar — t.o.m. mycket avsevärda belopp - utom ICA-Kuriren. Detta har dock utskottet sett sig föranlåtet att rätta till. Vi har funnit det vara olämpligt att en tidning som ICA-Kuriren, som under decennier har drivit en aktiv konsumentupplysande journalistik av hög klass, helt skall bli utan medel, medan miljonbelopp skulle slussas till andra tidningar i samma grupp. Jag tycker det finns anledning notera att socialdemokraterna så bestämt som de gjort har gått emot detta. De anser uppenbarligen att sådan journalistik bara kan bedrivas i vissa s.k. rörelsetidningar. Ett annat problem som nu har rättats till genom utskottets försorg är stödet till tidningen Finn Sanomat. Det är den enda storstadstidning vi har på annat språk än svenska, och den uppfyller det krav som uppställs för bidrag enligt allmänna presstödet. Det stöd som föreslås utgå till invandrartidningarna har naturligtvis vissa förtjänster, men för tidningen Finn Sanomat skulle det ha inneburit ett väsentligt mindre stöd än vad tidningen är berättigad till enligt de principer som gäller för det allmänna presstödet och som denna tidning helt uppfyller. Jag tycker det finns anledning se till, att man inte mäter med olika mått i sådana här sammanhang. Det är att hoppas att Finn Sanomats problem i och med utskottets förslag om tillkännagivande i denna fråga nu är avklarade. Och jag tycker att herr Svenssons i Eskilstuna argumentation också i denna fråga är avslöjande för hans politiska tänkesätt. Han är litet upprörd över att centerpartiet har gått med på denna lösning. Men jag tycker att det framgick ganska klart av herr Nordins inlägg att man här har strävat efter nya lösningar på grundval av de erfarenheter man vunnit. Och att centern här har tänkt vidare tycker jag snarast hedrar centern. Herr Svensson däremot tycks ha tänkt färdigt en gång för alla när det gäller dessa frågor. Sedan är han inte beredd att rubba på den inställning han har intagit. När det gäller stöd till tidningar som delvis utkommer på främmande språk är det ytterligare en sak som jag här vill fästa uppmärksamheten på. Det är propositionens löfte att se över de problem som gäller för Haparandabladet, en tidning som innehåller material på både finska och svenska och som tidigare har fått produktionsbidrag. På grund av de nya reglerna kommer detta bidrag att försvinna fr.o.m. 1976. F. n. utgår ett avtrappat produktionsbidrag och ett utvecklingsbidrag till Haparandabladet. Men vi vet alla att de språkliga förhållandena i Tornedalen är alldeles speciella, och vi har all anledning vara tacksamma för att föredragande statsrådet i propositionen har utlovat att ta initiativ till att presstödsnämnden får i uppdrag att försöka utarbeta lösningar för denna tidnings mycket speciella problem. Herr talman! Utskottsbetänkandet löser, enligt min mening, inte alla de problem som är förknippade med de presstödsfrågor som behandlas i detta sammanhang. Mot bakgrund av vad jag har sagt finns det all anledning att hoppas att det sker en överarbetning så fort erfarenheter Nr 128 har vunnits. Denna bör inriktas på att höja grundstödet och sätta ett Onsdagen den tak för bidragets övre gräns. Endast på detta sätt tror jag man kan nå 11 maj 1977 en rimlig rättvisa och uppnå ett effektivt verkande tidskriftsstöd i fram= = tiden. Stöd till dagspressen m.m. Herr SVENSSON i Eskilstuna kort genmäle: Herr talman! Det är litet egendomligt att mitt stillsamma inledningsanförande fick herr Björck i Nässjö att visa en sådan arrogans, men detta är ju hans sätt att debattera. Han försökte polemisera mot vad jag sagt i utskottet, vilket är ganska ovanligt. Vad jag då vände mig emot var de våldsamma överdrifterna i Anders Björcks angrepp på regeringen. Jag var tvungen att påminna honom om att även Gösta Bohman stött den här propositionen. Det var tydligen något som gjorde verkan. Herr Björck drog på marschkängorna och ställde in sig i ledet. Som framgick av hans anförande är det ju ytterst små ändringar som han medverkat till i utskottet. Vi vill naturligtvis inte på något sätt diskriminera ICA-Kuriren, men vi tror inte att den av t.ex. konsummedlemmarna upplevs som ett likvärdigt alternativ till konsumentkooperationens medlemstidning. Som konsummedlem kan jag ju inte genom att läsa ICA-Kuriren följa vad som sker i min organisation eller hur den företräder mina intressen. Då måste jag ju läsa Vi. ICA-förbundet får ju också del av tidskriftsstödet för sin medlemstidning ICA-Nyheter och debatt, och vi har aldrig ifrågasatt detta. Jag tror att man är ute på farliga vägar, om man börjar ge statligt presstöd på grundval av olika tidningars innehåll. Jag har hittills hållit på principen att stödet skall utgå enligt automatiskt verkande regler, detta för att minska godtycket i behandlingen av olika tidningar och tidskrifter. Det är viktigt att vi håller på denna princip, om vi inte skall komma i konflikt med tryckfrihetslagstiftningen.

Jag kan inte se någon anledning till varför dessa människor bara därför att de är många skall behöva ta på sig större kostnader för opinionsbildningen än mindre grupper. På andra områden har vi ju sett att den nya borgerliga regeringen lägger större bördor på dem som har det sämst i samhället. Det vore olyckligt om vi skulle diskriminera de stora grupperna i samhället även när det gäller förutsättningarna att göra sig gällande i opinionsbildningen.

Herr talman! Tillåt mig påpeka att det var herr Svensson i Eskilstuna som här tog upp den diskussion vi hade i utskottet, och då han valde detta sätt att debattera fann jag mig naturligtvis föranlåten att förklara för kammarens ledamöter vad som verkligen hände. Efter herr Svenssons replik kan jag bara konstatera att han fortfarande finner mitt, som han kallar det, angrepp på regeringen mycket upphetsande och mycket allvarligt. Varje liten justering uppfattar herr Svensson i Eskilstuna som ett angrepp på regeringen. Min karakteristik av herr Svenssons sätt att handla i sådana här sammanhang hänförde sig naturligtvis inte bara till det som har hänt i samband med den här propositionsbehandlingen utan grundar sig på en långvarig erfarenhet i konstitutionsutskottet och i andra sammanhang av herr Svenssons inställning till vad som tidigare kom från kanslihuset. Vidare säger herr Svensson att det bara är fråga om några små förändringar i sammanhanget. Ja, men det är viktiga förändringar, herr Svensson, mycket viktiga t.o.m. De är så viktiga att de har föranlett herr Svensson att fatta pennan och författa inte mindre än fyra sidor reservationer till det här betänkandet. När det sedan gäller stödet till arbetarrörelsens tidningar har jag inte tagit upp det på det sätt som herr Svensson vill göra gällande.

Men, herr Svensson, det är inte bara den s.k. arbetarrörelsen som nu får miljonstöd. Den här propositionen innebär faktiskt att vi också ger tidningar som t.ex. Arbetsgivareföreningens organ, tidskriften Arbetsgivaren, ett ganska rejält stöd. Och det reagerade jag också, i rättvisans namn, emot i utskottet. Men det vill herr Svensson naturligtvis inte komma ihåg. Min inställning har varit att här skall vi inte ta ställning till vem som utger olika tidningar eller tidskrifter, utan det skall vara andra kriterier som är avgörande för om stöd skall utgå eller inte och vilka belopp det skall vara fråga om.
Herr talman! Redan i mitt tidigare anförande sade jag att det är en viktig demokratisk princip att åsiktsfriheten och rätten att driva opinionsbildning gäller alla oavsett åsikternas innehåll. Den principen står jag fast vid även när det gäller stödet till Arbetsgivareföreningens tidskrift. Och slutligen: Den diskussion som vi här har kommit in på berör en viktig demokratisk princip, nämligen att stödja opinionsbildningen i det svenska samhället. Jag antar att Anders Björck här kunde se med litet större allvar på vikten av de förslag som här har lagts fram. Jag har ett intryck av att han sett på dem med en viss nonchalans, och det är det jag reagerar emot, inte att herr Björck vill argumentera för ändringar i förslaget. Jag tror, sammanfattningsvis, att det skulle vara olyckligt — herr Björck var ju inne på detta att stora organisationer fick mest stöd — om vi skulle diskriminera stora grupper i samhället även när det gäller förutsättningarna för att i opinionsbildning göra sig gällande. Det är i dag när de borgerliga grupperna har makten både inom näringslivet och i regeringen rent ut sagt oförskämt att argumentera så som Anders Björck och moderaterna gör i den frågan. Nu om någonsin är det viktigt att slå vakt om löntagarnas möjligheter att göra sig hörda och att värna om ett rättvist samhälle. Till saken hör också att stödet är så konstruerat att t.ex. tidningen Järnhandlaren, som herr Björck talade om, får bidrag med 50 öre per exemplar och Metallarbetaren endast med 18 öre per exemplar. Jag anser att den proposition som här har lagts och som även vi socialdemokrater har ändrat på — det framgår vid läsning av våra reservationer — har gett ett gott underlag för ett bra beslut, som ytterligare förbättrar den svenska modellen för massmediepolitik.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna talar om att värna om ett rättvist samhälle, men det vore ynkligt om arbetarrörelsens möjligheter att värna om ett rättvist samhälle skulle vara beroende av proposition 99. I så fall tycker jag verkligen att det finns anledning fråga sig hur det står till med möjligheterna att bedriva politisk aktivitet i det här landet! Detta har föga att göra med om proposition 99 bifalles i befintligt skick eller förändras. Låt mig bara peka på att det som herr Svensson är så upprörd över är att jag vill ha ett tak — vilket naturligtvis går emot de stora tidskrifterna — men det har ju herr Svensson varit med om att besluta. Herr Svensson har själv varit med om att minska anslaget till tidskriften Metallarbetaren jämfört med tidskriftsutredningens förslag med ungefär en halv miljon kronor. Det har herr Svensson låtit passera, men om jag säger att man bör se till att inte vissa enstaka tidskrifter får orimligt stora bidrag, då reagerar herr Svensson. Var finns logiken i det sammanhanget? Herr Svensson talar om demokratiprincipen. Ja, just det, men låt då demokratiprincipen också innefatta Finn Sanomat och ICA-Kuriren! Där vill tydligen herr Svensson att demokratiprincipen skall göra halt. Sedan har herr Svensson litet otur, möjligtvis därför att han har ett kort minne eller inte har tankarna riktigt i ordning. För några minuter sedan kritiserade han mig mycket hårt för att jag vill ha en grundlig genomgång av den här propositionen, för att jag verkligen ville ta itu med alla delarna av propositionen så noga som det över huvud taget är möjligt. Det skulle ta tid. Och sedan säger herr Svensson i sin sista replik, herr talman, att jag har gått till verket med nonchalans och inte tagit frågan på allvar. Men nu får herr Svensson bestämma sig. Vad är det fråga om? Har jag velat vara för grundlig eller har jag varit för nonchalant? Jag accepterar naturligtvis såsom herr Svenssons mening vad han anser i det här avseendet, men att ha två så helt olika uppfattningar samtidigt tycker jag nog är en för mycket — även för herr Svensson i Eskilstuna.

Herr talman! Om värdet av presstödet är vi faktiskt eniga. Vi är överens om att vi skall försöka stödja och uppmuntra en fri och mångsidig debatt. Vad vi blivit oense om — åtminstone i dag — är bara vissa detaljer i det hela, må vara att en del av detaljerna är principiellt viktiga. Men jag tror inte att den ena eller andra utgången skulle just i dag eller för något år framåt på något allvarligt sätt snedvrida den demokratiska debatten i Sverige. Däremot skulle alltså enskilda fall kunna tänkas ha stor inverkan. Vad gäller det allmänna presstödet är vi ju eniga i utskottet, och det finns därför ingen anledning för mig att gå in på den saken nu. När det gäller stödet till informationstidskrifter har det redan förekommit en viss debatt. Jag vill för min del säga att det är viktigt att utfallet följs upp samt att man går igenom materialet och ser till att stödet inte får oönskade konsekvenser. I ett fall har utskottet gjort en ändring i förhållande till propositionen.

Det är mycket möjligt att det kan bli effekten, men det innebär också att Olle Svensson erkänner att ICA-Kuriren direkt konkurrerar med Vi och att dess situation annars skulle försvåras; om Olle Svensson inte hade den inställningen, kunde han ju inte göra tolkningen att ICA Kuriren skall få stöd. Herr talman! En sak som kanske hör till de intressantaste och i viss mån viktigaste i propositionen och debatten är frågan om invandrartidningarna. Vi har här i Sverige många olika invandrargrupper av varierande storlek. Det finns också många andra saker som skiljer dem åt. Bl. a. är de geografiskt olika fördelade i landet, och kunnigheten i svenska och om det svenska samhället varierar ofta i ganska stor utsträckning. En av invandrargrupperna, eller låt oss hellre säga språkgrupperna, är som vi vet mycket stor, nämligen de finsktalande. Andra grupper kan vara ganska små. Men det är viktigt att samtliga kan få information och tidningar eller tidskrifter på sitt eget språk. Tidskrifter och tidningar som vänder sig till andra språkgrupper än den svenska har en ganska besvärlig konkurrenssituation. Deras möjliga läsare är en liten, begränsad grupp, och de har inte bara konkurrens om de läsarna från andra tidningar på samma språk, utan de råkar även ut för konkurrens av svenskspråkiga tidningar. På annonsmarknaden är detta kanske alldeles speciellt markant. Så fort en invandrare behärskar svenska någorlunda utgör alltså även svenska tidningar ett alternativ i valet. Det gör att invandrartidningarna har en ganska svår konkurrenssituation. Det finns alltså anledning att ge invandrartidningarna ett speciellt stöd, och det har man tagit fasta på i propositionen. Villkoren för att en invandrartidning skall få stöd är betydligt generösare än om den hade kommit ut på svenska i vad gäller de små tidningarna. Detta är mot bakgrund av den situation som jag nyss skisserade helt rimligt. Vi skall så att säga diskriminera invandrartidningarna positivt, så att de får det litet grand lättare, just för att vi skall kunna åstadkomma en fri och bred debatt bland invandrarna. Men, herr talman, socialdemokraterna i utskottet har reserverat sig mot en sak, och Olle Svensson har här hårt argumenterat mot den. Han har nämligen vänt sig emot att vi i utskottet även har öppnat möjligheter till att invandrare skall få ha tillgång till flerdagarstidningar. Socialdemokraterna — åtminstone socialdemokraterna i konstitutionsutskottet — är helt nöjda med att invandrare har veckotidningar. Vill någon utge en tidning på annat språk än svenska mer än en gång i veckan, då skall man klämma till. En sådan tidning skall inte få något högre bidrag. Om vi tittar på kostnadssidan, finner vi att det är mycket dyrare att utge en dagstidning än en veckotidning. Det ställs helt andra krav på tryckeriresurser. I praktiken innebär det i stort sett att man måste ha eget tryckeri. Man måste ha betydligt fler anställda i redaktionen. En invandrartidning har dessutom en kostnad som de svenska tidningarna har i mycket liten utsträckning. Man måste nämligen översätta nästan allt inkommet material. Och som jag sade tidigare: Möjligheterna att konkurrera på annonsmarknaden är betydligt sämre. Jag tycker att det finns anledning att ta bort denna orättvisa, denna diskriminering. Om två tidningar är lika stora och en utges på svenska och en på ett annat språk, så skulle det betyda, enligt socialdemokraterna, att den som utges på svenska skall kunna få presstöd enligt allmänna presstödsförordningen — en relativt hygglig slant — medan den som utges på annat språk än svenska skall diskrimineras och få kanske hälften. Ändå är grundkostnaderna i princip identiska, ja, snarast något högre för den tidning som utges på annat språk än svenska. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga: Tycker Olle Svensson att det är fel att invandrare får möjlighet att ha en daglig tidning på sitt eget språk? Den frågan bör kunna besvaras med ja eller nej. Herr talman! Jag antar att det framgår av mitt inlägg här att jag anser att det är rätt att invandrarna skall få möjlighet att ha en tidning på sitt eget språk. Det talas om hur små delmarknaderna är och att de kanske bara kan bära en tidning. Det är nog endast i ett fall som man har vågat försöka starta en daglig tidning på annat språk än svenska. Man har ju varit diskriminerad hittills, man har behandlats på annat sätt än andra tidningar i Sverige. Jag hoppas att denna orättvisa nu kan undanröjas och att i övrigt de generösare villkor som gäller för de mindre invandrartidningarna skall hjälpa till så att vi verkligen får den mångfald och den debatt som behövs även på det här området. Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Jag anser alltså att den frågan bör närmare prövas. Först därefter får regeringen återkomma med proposition. Sedan gäller det frågan om presstödet till olika invandrargrupper. Den kräver litet eftertanke. Om man tänker bara litet, då kan det se ut som en diskriminering att dessa stora tidningar skall få mindre stöd än motsvarande svenskspråkiga. Men om man tänker litet till och funderar över konsekvenserna för alla de grupper som inte politiskt eller i annat avseende delar de värderingar som präglar den stora tidningen, så upptäcker man att herr Lindahls linje sätter en tvångströja på dessa grupper. De vill naturligtvis ge ut en egen tidning och sprida den till sina sympatisörer. Men de kan inte konkurrera, om den stora tidningen får miljoner i pressstöd för att skapa en journalistiskt överlägsen produkt. Det är om dessa grupper och om den fria konkurrensen inom opinionsbildning och nyhetsförmedling som vi socialdemokrater värnar. Och det är tragiskt att folkpartiet, ett liberalt parti, så intensivt skall arbeta för att kväva den fria opinionsbildningen inom dessa minoritetsgrupper. Förklaringen måste vara en isolering från de invandrargrupper som det gäller. Det kanske inte vore så dumt om folkpartiet kunde få ett tidskriftsstöd även till en finskspråkig medlemstidning. Då kanske invandrarna den vägen kunde övertyga herr Lindahl om behovet av sina demokratiska rättigheter. Så en sak om stödets storlek. Det är klart att det vore bättre om bidragen kunde ges sådan storlek att de även för de största tidningarna blev lika stora som enligt reglerna för det svenska presstödet. Kom ihåg att vi vill också ge presstöd till dessa tidningar! Det är väl bara att vara tacksam för att det här stödet utformades under den klang och jubelfest som politik, och hade förslaget lagts nu kanske det hade varit betydligt blyg Onsdagen den sammare. Herr Lindahl behöver kanske inte misströsta. Med den kon 11 maj 1977 sekvens och målinriktning som präglar den nya regeringens ekonomiska = politik kanske det snart skall vara stimulans igen, och då finns möjligheter — Stöd till dagspresatt knacka på hos budgetministern och begära en höjning av stödet. sen m.m.
Herr talman! Olle Svensson slutade med att tala om konsekvens. Det tycker jag att han kan fortsätta att göra och även fundera över vad det kan tänkas innebära. Varför har vi stödet till svenska tidningar av låt oss säga Finn Sanomats storlek utformat på det sätt som vi har? Jo, därför att man har funnit att det är ungefär vad de tidningarna behöver för att kunna överleva, för att täcka sina förluster, Olle Svensson vill ta bort ungefär hälften av detta stöd för en invandrartidning i samma storlek. Det innebär alltså i praktiken att Olle Svensson vill hindra att denna tidning utges. Det är Olle Svenssons bidrag till den fria debatten och mångfalden i pressrösterna. Det är bara att notera att det är konsekvensen. Olle Svensson och jag är helt eniga om att de små tidningarna skall särbehandlas och att de små invandrartidningarna skall ha extra mycket, De skall ha extra lätt att kunna få bidrag. Men låt mig när det gäller de stora invandrargrupperna påminna Olle Svensson om att det finns ganska många finsktalande här i landet — det rör sig om några hundratusen. En svensk tidning brukar ofta klara sig med betydligt mindre underlag än så, men hittills har det varit omöjligt för invandrartidningar med motsvarande underlag att komma ut därför att de har diskriminerats, Det har varit socialdemokratins bidrag hittills i denna debatt. Jag hoppas att Olle Svensson vid närmare eftertanke och med hänsyn till vad konsekvensen kräver kommer att ändra sig.
Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund tycks inte ha förstått kvintessensen i det särskilda stödsystem som han i övrigt biträder, nämligen att på den marknad där de tidskrifter på annat språk förekommer verka för så många röster som möjligt. Hans förslag kan leda till ett minskat antal tidningar, till tidningsdöd. Sedan sade herr Lindahl att han vill ge lika mycket pengar som vi socialdemokrater till de små tidningarna. Visst inte! Han är mycket njugg! Invandrarverket får enligt utskottsmajoritetens förslag behålla 150 000 kr., medan vi förordar 600 000 kr., vilket ger möjligheter att tillgodose de särpräglade intressen som dessa mindre tidningar har. Utan tvivel är reservationen mycket mer generös mot invandrartidningarna — inte bara mot de stora tidningarna, utan framför allt verkar vi för att de små tidningarna skall få en chans så att man kan få mångfald i debatten och nyhetsförmedlingen även på det här området.
Herr talman! Jag bara konstaterar att Olle Svensson anser att det är riktigt att diskriminera t.ex. Finn Sanomat så att den inte längre kan komma att utges. Det är Olle Svenssons bidrag till mångfalden!

Men för att främja en fri debatt och mångfald måste stödet till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska få en annan konstruktion än det vanliga presstödet, något som understrukits av socialdemokraterna i konstitutionsutskottet och som nu även regeringen och de borgerliga företrädarna i KU förstått. Det nya presstödet till invandrartidningar föreslås i sin helhet utgå över ett särskilt anslag, som skall administreras av statens invandrarverk efter samråd med presstödsnämnden. Enligt regeringen är en naturlig följd av detta att anslaget Åtgärder för invandrare minskas med 600 000 kr.

Den neddragning av anslaget som nu föreslås leder till att även dessa projekt blir lidande. Detta är allvarligt bl.a. med tanke på att sådana projekt visat sig vara värdefulla för att komma ett steg på vägen mot det tredje av de mål för invandrarpolitiken — nämligen samverkansmålet - som alla här i riksdagen tidigare ställt sig bakom. Samverkansmålet innebär att en ömsesidig och omfattande samverkan bör komma till stånd mellan invandrargrupperna och majoritetsbefolkningen. Målet inbegriper ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrarna och den inhemska befolkningen liksom ökade möjligheter för invandrarna att påverka beslut som rör deras egen situation.

Enligt vår uppfattning innebär propo Onsdagen den sitionens förslag risk för att ett flertal av de tidningar som innevarande = 11 maj 1977 budgetår har projektbidrag kommer att få dessa minskade utan at de — — i stället blir kvalificerade för ett stöd i andra former. Det medför också = Stöd till dagspresen utveckling som försvårar för mindre grupper att skapa egna språkrör = Sen m.m. eller göra andra insatser för att förbättra kommunikationerna inom den egna språkgruppen. Det är en olycklig utveckling, som kan innebära ett allvarligt steg tillbaka i strävanden att så långt möjligt ge olika invandraroch minoritetsgrupper en i jämförelse med svenska medborgare likvärdig möjlighet att delta i samhällsarbetet och få sina intressen i olika sammanhang bevakade. Till de tidningar och tidskrifter som inte är att anse som nyhets eller medlemstidning föreslås att ett behovsprövat bidrag skall kunna utgå. Invandrarverket föreslås få disponera 150 000 kr. för det ändamålet. Detta njugga anslag kommer under alla omständigheter att innebära att sådana tidskrifter inte kan få sin ställning förbättrad. Svårigheterna att med denna ram få stöd till nya projekt är också uppenbara. Till det kommer de krav som uppställs i propositionen för stöd vid nyetablering och som ytterligare försvårar startande av nya tidningar och tidskrifter. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet föreslår därför att under anslaget Åtgärder för invandrare även fortsättningsvis får disponeras medel för stöd till tidskrifter. Medlen bör få disponeras av invandrarverket utan bindande föreskrifter, och verket bör också, som jag nämnt tidigare i mitt anförande, ha möjlighet att använda medlen för andra projekt än tidskrifter. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 2 i könstitutionsutskottets betänkande.
Herr talman! Fru Flodström säger att man blivit förvånad över att anslaget för invandrarverkets projektverksamhet bland invandrartidningar har minskat. Hur kan man bli så förvånad över det? Här införs ett helt nytt bidrag, och naturligtvis måste då det gamla bidraget minskas i samma utsträckning. Hur kom projektstödet till tidningarna till? Det hände 1975. Det tillkom på grund av en centermotion. Motionärerna ansåg att det här var den enda möjligheten att över huvud taget ge tidningar på främmande språk ett anslag. Vissa medel anslogs då just för projektstödet. Nu får vi mera permanenta regler. Vi kan då inte i fortsättningen ge pengar till samma ändamål från två håll — det vore i högsta grad inkonsekvent. Jag reagerar bestämt mot att man i detta sammanhang talar om staten eller riksdagsmajoriteten som njugg. Vi gör en ganska generös satsning —- det vill jag understryka — på invandrargruppernas egna språkrör.
Herr talman! Det är givet att vi med tillfredsställelse noterat att stödet till invandrarnas tidningar och tidskrifter lyfts upp på en nivå Som är någorlunda jämförbar med motsvarande stöd till publikationer på svenska. Vad vi vänder oss emot är stödsystemets utformning, speciellt beträffande det s.k. projektstödet. Vi är faktiskt rädda för att de tidningar som under innevarande år fått projektbidrag kommer att få dessa minskade. Vi vill också att invandrarverket skall ha möjligheter att använda medel till andra projekt än tidskrifter, projekt av olika slag, anordnade av t.ex. invandrarorganisationer, fackliga organisationer och ideella organisationer men också av kommunen. Vi vidhåller därför att de 600 000 kr. som föreslogs i budgetpropositionen under anslaget Åtgärder för invandrare skall kvarstå.
Herr talman! Jag kan lugna fru Flodström med att understryka att det inte är risk för att någon tidning skall få en minskning av ett redan utgående bidrag. — Det är det ena. Om fru Flodström sedan vill lägga huvudvikten vid den andra punkten, den att ge bidrag även till andra projekt än tidskrifter, är det en fråga som inte alls hänger ihop med det tidnings och tidskriftsstöd som vi diskuterar här. Då är vi inne på ett område som helt och hållet så att säga är arbetsmarknadsutskottets bord, och den frågan får vi diskutera i ett annat sammanhang.

Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att veta hur många arbetstimmar som har lagts ner i kanslihuset, i utredningar, organisationer och remissorgan samt bland riksdagsmännen — enskilda eller utskottsrepresentanter — innan vi nu har kommit så långt att vi är beredda att fatta beslut om presstödets fortsatta omfattning och villkor. Vi kan säkerligen aldrig fastställa omfattningen av detta arbete, endast konstatera att det måste ha varit mycket betydande. Samtidigt kan vi konstatera att så här brukar det gå till i Sverige när vi stiftar lagar — vi är alltid grundliga i förarbetet för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Trots denna grundlighet händer det tyvärr alltför ofta att våra ambitioner misslyckas — den praktiska tillämpningen motsvarar inte alltid det teoretiska förarbetet. Om alltför många medborgare upplever vår lagstiftning som negativ kan det medföra vad vi brukar kalla rättsröta, dvs. respekten för lagarna uteblir och det är allvarligt. Då krävs nya åtgärder, och vi vet att det i riksdagsarbetet sker en ständig revision av våra lagar. Men vi vet också att det är mycket svårt att hålla takt med förändringarna i vårt dynamiska samhälle. De normer för presstöd som föreslås i propositionen 100 har behandlats av konstitutionsutskottet i betänkandet 42. Men innan dess har proble matiken varit föremål för omfattande såväl utredning som remissförfarande. Jag har genom att dels läsa olika remissutlåtanden, dels ta kontakt med olika organisationer försökt bilda mig en uppfattning om hur jag skulle vilja ha presstödet utformat. Jag har kunnat konstatera att det har blivit en kompromiss mellan olika intressen, där vissa synpunkter har tillgodosetts medan andra helt har förbigåtts trots att kanske även de kunde ha varit värda ett bättre öde. I ett fall har jag inte kunnat frigöra mig från intrycket att det byråkratiska tänkandet har fått råda medan förnuftet har fått ge vika. Det har föranlett mig att väcka motionen 1495, där jag tillsammans med herr Sjönell har försökt belysa hur lagstiftningen på ett detaljområde kan få effekter som jag är säker på att förslagsställarna inte avsåg när normerna fastställdes. Det gäller organisationstidskrifterna, som föreslås få stöd om de — förutom att de uppfyller vissa andra kriterier — utges som utgivarkorsband. Om de däremot utges som masskorsband skall de inte få något stöd. Jag har med ett praktiskt exempel visat hur en mindre organisation drabbas av detta — det är framför allt sådana organisationer som drabbas hårdast vad gäller distributionen. Förslaget är desto märkligare som konstitutionsutskottet förra året påpekade just den svåra situation som flertalet organisationstidskrifter befann sig i. Konstitutionsutskottet ansåg det då angeläget att få en skyndsam översyn av möjligheterna att stödja tidskrifter som ges ut av ideella och fackliga organisationer. Även i det betänkande som vi nu behandlar påpekas den positiva roll och den betydelse som dessa tidskrifter har, ävensom de allvarliga följder som en nedläggning av deras verksamhet skulle få. Konstitutionsutskottet pekar dessutom särskilt på den kraftiga kostnadsökning som har skett under 1970-talet — en ökning som är speciellt markant vad gäller distributionen och som därmed direkt hotar utgivningen av flera tidskrifter. Det praktiska exempel som jag pekar på gäller Sveriges Bridgeförbund, som har försökt att möta den av konstitutionsutskottet påtalade kostnadsutvecklingen med alla tänkbara rationaliseringsåtgärder. Men när det gäller distributionen måste man ju acceptera de av postverket fastställda taxorna. För att även här kunna bringa ned kostnaderna har man valt den billigaste formen för distribution, masskorsband, i stället för den dyrare formen utgivarkorsband. Sveriges Bridgeförbund har — liksom säkerligen alla andra organisationer i samma belägenhet — ansett att huvudsaken är att förbundets tidskrift kommer medlemmarna till handa, inte att det sker på ett dyrare sätt än vad som är nödvändigt. När man spar in stora belopp på denna distributionsform, är det självklart att man valt den. Den har dessutom under årens lopp visat sig fungera helt utan anmärkning. Jag tycker att organisationer som handlar på sådant sätt borde få beröm och uppmuntran, men lagstiftarna har tydligen ingen förståelse för detta enkla och klara förhållande. De anser i stället att dylika organisationer skall bestraffas med att bli uteslutna från möjligheten att få presstöd. Om nu de berörda organisationerna för att kunna uppfylla villkoren för presstödet ändrar sin distribution från masskorsband till utgivarkorsband, innebär detta att distributionen blir så fördyrad att merkostnaden räknad på ett år blir praktiskt taget lika stor som det stöd organisationerna får. Det är med andra ord inte organisationerna som får ett presstöd utan postverket som får en subvention. Jag tror inte att det kan ha varit meningen med presstödet. Vad säger nu konstitutionsutskottet sedan det haft även min motion med i behandlingen. Jag får tyvärr inte någon klar bild av vad utskottet anser. Man skriver många vackra ord om de fria och självständiga organisationernas värde och deras centrala roll. Men så småningom sammanför utskottet ett flertal motionsyrkanden och konstaterar. ”F.n. saknas en tillräckligt god kartläggning av förekomsten av sådana tidskrifter för att det skall vara möjligt att bedöma konsekvensen av en utvidgning av stödet till att omfatta även dessa tidskrifter. Regeringen är också oförhindrad att i detta sammanhang uppmärksamma de problem som påpekas i motionen 1509 för mindre tidskrifter med speciella distributionsproblem. Motionerna 1472 och 1495 bör anses besvarade med vad utskottet ovan anfört.” Vad innebär detta i klartext? Kommer det att bli ändring vad gäller distribution som masskorsband? Eller innebär det en ny utredning, som skall grubbla på det här i ett antal år? Konstitutionsutskottet skriver: ”I dag hotar den fortsatta kostnadsutvecklingen inte minst på distributionssidan hela utgivningen av ett stort antal tidskrifter. För att förhindra en sådan utveckling måste de nya statliga stödåtgärderna komma organisationerna till del utan ytterligare dröjsmål.” Vi brukar försöka vara rättvisa, och jag hoppas därför att andemeningen i det sist citerade får råda. Annars blir det väl så att medan gräset gror, så dör kon. Jag avstår från att ställa något yrkande, men jag kommer i likhet med många andra att uppmärksamt följa fortsättningen.
Herr talman! Jag tror knappast att den organisation som herr Söderström talar för i den här debatten kommer att dö bara därför att vi inför ett bidrag, som det står vederbörande organisation fritt att ta emot eller låta bli att ta emot. Även när det gäller det reguljära presstödet — vi kan hålla oss till samdistributionsrabatten — är det fortfarande en del tidningar som inte kan utnyttja stödet. De klagar inte för den skull. De har själva gjort sitt val och funnit att den distributionsform de redan har är att föredra i ekonomiskt avseende. Bridgeförbundet kommer ingalunda i fortsättningen i en sämre situation än man tidigare haft. Förbundet har sitt fria val. Jag tror att vi i riksdagen i övrigt är rätt eniga om att vi för att skapa ett gott ekonomiskt underlag också för postverkets rörelse, i så stor utsträckning som möjligt — Nr 128 bör styra distributionen den vägen. Onsdagen den
Herr talman! Jag tror inte alls att den här organisationen behöver dö = Stöd till dagspresför att resultatet här blivit som det blivit. Inte heller tror jag att de sen m.m. många andra organisationer som befinner sig i samma belägenhet skall behöva möta ett sådant öde. Vad jag velat påvisa är de mystiska konsekvenser som uppstår. Får man ett presstöd genom att ändra distributionen, blir denna så mycket dyrare att man inte har någon glädje av presstödet. Jag tycker att det är en orimlig konsekvens, som jag har velat belysa. Herr Nordin säger att det är ett fritt val för organisationerna, och självklart är det så. I det fall som jag belyste diskuterade organisationen redan 1969 med postverket vilken distributionsform som var lämpligast. I samråd med postverket kom man fram till masskorsband. Jag är medveten om att dagens kriterium inte fanns då. Det föreslagna presstödets utformning är enligt min mening orimlig. Som jag sade i mitt huvudanförande tror jag inte heller att det var lagstiftarnas mening att det skulle bli sådana här konsekvenser. Jag har, herr Nordin, inte ställt något yrkande, men jag har velat påvisa detta därför att jag tror det är värdefullt.

Herr talman! Det vi nu behandlar är en proposition på gott och ont — på gott därför att den innehåller förslag om tidskriftsstöd, vilket ju är något som länge har efterlysts, på ont därför att det föreslagna tidskriftsstödet till de små tidskrifterna, enligt vårt sätt att se det, kommer att bli otillräckligt. Vi har mot den bakgrunden i vårt huvudyrkande krävt att man i vart fall höjer det föreslagna grundstödet från 2 500 till 5 000 kr. Det är också det synnerligen blygsamt tilltaget med hänsyn till de verkliga kostnaderna för utgivning och den kostnadsökning som man kallt kan räkna med enbart under innevarande år. Tidskriftsutredningen framhöll i sitt betänkande att folkrörelseorganisationernas tidskrifter har en central uppgift att fylla både för den interna demokratin i organisationerna och för den politiska demokratin i övrigt. Jag vill instämma i den slutsatsen. Den tidskriftsflora som vi i dag har och som organisationssverige svarar för, innehåller otroligt mycket vitaliserande stoff för den politiska debatten. Det är en många gånger omistlig tillgång att ösa ur. Där finner man material, upplysning och debatter som man icke finner någon annanstans. Det är alltså en form av utgivning som bör stödjas och uppmuntras. Samtidigt med det här positiva omdömet, som delas av de flesta politiskt intresserade människor, kan man konstatera att svårigheterna att 37 ge ut tidskrifter har blivit allt större. I sitt remissyttrande till utredningen pekar Svenska Jourralistförbundet just på detta faktum. I fackförbundets yttrande heter det bl.a.: ”Det kan här finnas skäl att peka på att flertalet organisationsägda tidskrifter inte kunnat täcka de senaste årens kostnadsökningar med ökade inkomster och/eller ökade organisationsbidrag. De har tvingats till olika former av besparingsåtgärder, i första hand ändrat tryckförfarande, lägre papperskvalitet och enklare utseende, men många har också tvingats minska utgivningsfrekvensen och omfattningen och kvaliteten på det redaktionella materialet. Om utvecklingen tillåts fortsätta på samma sätt som hittills kommer många tidskrifter inom en snar framtid passera den gräns där de, främst av aktualitets och kvalitetsskäl, inte längre på ett rimligt sätt kan fylla sina uppgifter. Förutom att detta äventyrar deras framtida utgivning kommer det också att skapa allvarliga svårigheter att rekrytera seriöst inriktade medarbetare. Risken för att kostnadstrycket ökar på ett sådant sätt är inte obetydlig. Det visar bl.a. principbeslutet om s.k. särkostnadstäckning för postverkets tidningsrörelse. Mot bakgrund av den ekonomiska analysen finner utredningen att utvecklingen utgör ett hot mot organisationernas hela verksamhet, liksom att den är oroande för demokratins villkor i vårt land, och föreslår att ett särskilt statligt tidskriftsstöd inrättas. SJF instämmer till fullo i utredningens ställningstagande och vill understryka behovet av att ett sådant stöd snarast införs. Sker inte detta är riskerna betydande att utvecklingen snabbt blir den utredningen befarar i sin ekonomiska analys.” Nu införs alltså detta stöd. Jag vill också understryka riktigheten av det sagda. Mina egna kontakter med organisationer och människor som sysslar med tidskriftsutgivning har bekräftat att åtskilliga tidskrifter av den typ man inte skulle vilja mista har det så trångt ekonomiskt att de snart ligger i själatåget om de inte får ett rejält handtag. Vi är alltså överens om tidskriftsstödets inrättande. I motionstexten har vi tagit upp några, som vi tycker, orimligheter i propositionen, vilka också utskottet berör. När det gäller frågan om utrymme för annonser har vi påpekat att man inte bör basera den bedömningen på en mätning av annonsvolymen i varje nummer för att sedan låta denna mätning ligga till grund för bedömningen av om en tidskrift i något enstaka fall har överskridit gränsen 50 96 och inte skall få stöd. Det är en ganska småsnål konstruktion. Det riktiga måste vara att mätning sker på hela årsutgåvan och att detta resultat måste gälla. Vi har i vår motion föreslagit att stödet fortlöpande skall prövas med hänsyn tagen till den allmänna kostnadsutvecklingen och beslutet att avveckla underskottet i postens tidningsrörelse.

Samma krav ställs i motionen 1509. Jag instämmer i motionskravet på en uppräkning av produktionsbidraget till dagstidningar. Det är ju den andra biten av kakan. Ända sedan jag kom in i riksdagen har jag i skilda sammanhang deltagit i debatter om presstöd och presspolitik. I propositionen sägs att den snabba kostnadsutvecklingen skapar stor oro. Det är nödvändigt att tidningarna möter denna utveckling med kraftfulla insatser i kostnadsbesparande syfte. En ytterligare uppräkning av produktionsbidraget kommer trots sådana åtgärder att bli nödvändig. Det är nog en riktig bedömning. Jag vill påstå att det brådskar. Det tycks också vara utskottets mening att det finns ett behov av en sådan här uppräkning. Mot den bakgrunden borde man egentligen ha föreslagit att riksdagen gör en direkt beställning redan i nuläget och inte förlitat sig på regeringens goda vilja. För mig som under många år har arbetat för vårt lands kanske fattigaste dagstidning är yttrandet i propositionen, att kostnadsökningarna inom dagspressen måste mötas med kraftfulla insatser i kostnadsbesparande syfte, ett yttrande utan större värde. Kraftfulla insatser i kostnadsbesparande syfte har alltid hört till ordningen för dagen för de små och fattiga tidningarna. Utan sådana insatser och utan en proletär läsekrets stora offervilja hade Norrskensflamman för länge sedan varit död. Bristen på resurser är densamma för en lång rad små tidningar. Tidningsstödets konstruktion har inte kunnat råda bot på detta. Stödet har inneburit enorma belopp till de stora tidningarna, medan de små också i fortsättningen har befunnit sig i samma pressade situation. Där har sparsamhet alltid fått stå i centrum. Möjligheterna att möta kostnadsökningarna med kraftfulla insatser i kostnadsbesparande syfte, som det heter i propositionen, finns i allmänhet inte för de små tidningarna. Det bör noteras. De har inga marginaler. Mot den bakgrunden finns det på sikt anledning att kräva inte bara en kraftig uppräkning av produktionsbidraget utan också en annan konstruktion. Nu har tidningsstödet visserligen bromsat upp tidningsdöden i vårt land, som också konstateras i propositionen, men det är ju inte mer. Sker det inte något nytt på området, finns det anledning befara att tidningsfloran ytterligare kommer att tunnas ut, att den privatkapitalistiska dominansen blir än större. Det finns som bekant också en rad socialdemokratiska mindre tidningar som trots LO-anslag utöver tidningsstödet har stora ekonomiska bekymmer.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

Herr talman! I motion 232, som behandlas i det nu förevarande betänkandet, har jag på nytt fäst uppmärksamheten vid de s.k. annonsbladen. Att jag åter har aktualiserat den frågan beror på att utgivningen av annonsblad på vissa orter har visat en oroväckande ökning, såväl i antal som i omfång. Annonsbladens effektivitet som säljkanaler är påtaglig därigenom att de distribueras ut till alla hushåll inom spridningsområdet. Deras redaktionella kostnader är troligen ganska begränsade i förhållande till dagstidningarnas, och de avstår i regel från att förmedla något slag av nyheter eller andra meddelanden till allmänheten. Dagstidningarna däremot har tagit till sin uppgift att förmedla så mycket nyheter och övriga meddelanden som de är mäktiga till sin läsekrets. Det uppstår således en konkurrens på olika villkor. Den ena parten avstår från alla journalistiska ambitioner, medan den andra tar på sig en hel rad sådana gentemot sin läsekrets. Det är givet att den här konkurrensen är svår för i synnerhet mindre tidningar. Annonsbladen besöker affär efter affär och tar annonserna, kanske på fördelaktigare villkor för annonsören än vad dagstidningarna kan erbjuda därigenom att spridningsområdet är så stort. Men när affärerna annonserar i annonsbladen har de inte råd att därjämte annonsera i tidningen, och på så sätt blir tidningen lidande och får svårigheter med sin ekonomi. Annonsintäkterna utgör ju en betydande del av tidningarnas ekonomi, och speciellt lokaltidningarna får mycket svårt att klara ekonomin när annonsintäkterna minskar. De kan inte i längden hävda sig utan stödåtgärder av annat slag. Samhället behöver de nyhetsmedia som dagstidningarna utgör, och det vore därför synnerligen olyckligt om någon tidning skulle tvingas upphöra på grund av försämrad ekonomi till följd av annonsbladens verksamhet. Det är därför mycket viktigt att utvecklingen hålles under uppsikt. Det håller också utskottet med om när det behandlat motionen, men man anser att det är en uppgift för presstödsnämnden och därför avstyrker man motionens yrkande om en utredning i här berörda avseenden. Mot ett enhälligt utskott nyttar det föga att ställa något yrkande, och jag avstår därför från det, men jag har ändå velat framföra dessa synpunkter.

Bakgrunden till regeringens proposition i detta avseende är en skrivelse från Sparbanksföreningen där man krävt ett avskaffande av PK-bankens ställning i samband med de regler som gäller för statliga myndigheters och organs medelsplacering och banktransaktioner. Ekonomiministern konstaterar i propositionen att det råder mycket delade meningar om detta förslag. Från flera håll har också förordats att man borde göra en mera ingående utredning innan frågan kom upp i riksdagen för avgörande. Det kan även påpekas att flera remissinstanser är mycket kritiska mot förslaget som sådant — det gäller bl.a. riksrevisionsverket som inte anser att det finns någon anledning att ändra på nuvarande bestämmelser. Ekonomiministern tar emellertid ingen som helst hänsyn till detta förhållande. Utan någon föregående utredning lägger han fram en proposition i ärendet som enbart är baserad på en skrivelse från en intresseorganisation. Enbart detta sistnämnda förhållande kan, herr talman, vara värt att uppmärksamma, och man frågar sig vad det är för nya principer som den borgerliga regeringen är på väg att införa då det gäller att ta fram beslutsunderlag för propositioner som presenteras i riksdagen. När det gäller sakfrågan är det fyra frågor som diskuteras i propositionen.

Efter att ha diskuterat dessa fyra frågor finner ekonomiministern — av praktiska och rationella skäl — att han inte bör föreslå någon annan ändring i gällande bestämmelser än att skyldigheten för statlig myndighet att anlita PK-banken skall upphävas. Man kommer, herr talman, osökt att tänka på historien om den lille mannen och skräddaren, som handlar om hur det stora tygstycket bara — Nr 128 ”bidde” en tumme, och så småningom ”bidde” det ingenting. Jag tycker den historien väl beskriver de ansträngningar som regeringen här har gjort för att skapa en reform. I anledning av propositionen 127 har det väckts två motioner, en so — Upphävande av cialdemokratisk partimotion av herr Palme m.fl. och en vpk-motion = statlig myndighets av herr Werner m.fl., som båda yrkar avslag på propositionen. I motionen skyldighet att anlita 1600 av herr Palme m.fl. påpekas bl.a. att prioriteringen av den statliga — PK-banken affärsbanken har gällt i mer än ett kvarts sekel, dvs. i princip sedan tillkomsten av den statliga affärsbanken. När denna princip infördes väckte det inte någon debatt eller några protester, utan man ansåg det vara naturligt att statliga myndigheter skulle använda statens egen bank i de här sammanhangen. Det är först på senare tid som man från borgerligt håll börjat kritisera denna princip och velat upphäva den. Man kan vidare konstatera att riksrevisionsverket i sitt remissyttrande påpekat att det inte mottagit någon kritik från myndigheter mot PK bankens sätt att fullfölja sina åtaganden. Riksrevisionsverket kommer därför fram till att det inte finns någon anledning att i något avseende upphäva föreskriften i 1974 års kungörelse. Det står dessutom helt klart att PK-banken erbjuder de statliga myndigheterna marknadsmässiga villkor vid genomförda placeringar. Följaktligen kan man inte på sakliga grunder peka på några olägenheter för statsverket med den ordning som nu gäller. Det enda som ekonomiministern från principiell ståndpunkt motiverar sitt förslag med är att det skall råda fri konkurrens mellan olika kreditinstitut på marknaden. Bestämmelserna i 1974 års kungörelse skulle enligt ekonomiministern gynna PK-banken framför andra bankinstitut, vilket skulle strida mot grundsatsen om s.k. fri konkurrens. Herr Bohman menar att det därför är angeläget att avskaffa statliga myndigheters skyldighet att anlita PK-banken vid sina olika transaktioner. Nu är det emellertid på det sättet, som framhålls såväl i vår partimotion som i bankinspektionens remissvar, att man inom det privata näringslivet i stor utsträckning grupperar sig kring en viss bankförbindelse. För de stora företagen gäller detta exempelvis SE-banken eller Handelsbanksgruppen. Några åtgärder mot konstellationer av det slaget finns det uppenbarligen ingen möjlighet att lagstifta om, Samma förhållande gäller, som vi påpekat i vår reservation vid utskottets betänkande, den mycket starka bindning som föreligger mellan exempelvis Föreningsbanken och jordbrukets producentkooperation. För vår del har vi inga som helst tankar på att genom lagstiftning försöka förhindra en sådan intressegemenskap.

Herr talman! Regeringsförslaget att upphäva statliga myndigheters skyldighet att anlita PK-banken kan bäst karakteriseras med orden: en ovanligt tydlig form av frasliberalism. Är det någon som har tvivlat på att regeringen är en privatbankernas regering, så kan dessa tvivel definitivt fara efter utskottsmajoritetens uppvisning i politiskt och ekonomiskt hyckleri. Det lönar sig knappast att spilla många ord på den principiella motiveringen — nämligen att skyldigheten att anlita PK-banken skulle strida mot den fria konkurrensen. De som ivrigast talar om fri konkurrens är desamma som värst främjat monopoliseringen både av produktionen och kreditväsendet. Den fria konkurrensen är i ett samhälle med rådande koncentrationsgrad en omöjlighet, om man med fri konkurrens menar enskilda företags oförmåga att kraftigt påverka marknadsvillkoren till sin fördel. Men det är tyvärr inte det enda avseende i vilket den sittande regeringen har en artonhundratalsmässig idégrundval och praktik. Däremot är det väl mer uppseendeväckande när man påstår sig med skyldighetens upphävande tjäna opartiskhet och ekonomisk likställdhet på kreditområdet. Man vill alltså principiellt upphäva statens och statliga myndigheters rätt att välja bankförbindelse och välja den efter en bestämd linje. Men varför tar man inte ens i en bisats upp den andra sidan av frågan: de privata företagens rätt att välja bankförbindelse? Varför förbjuder man inte där påtryckningar eller föreskrifter som avser att inrikta företagen på viss bankförbindelse? Är det någon som tror, att ett aktiebolag i Sverige, inom vars aktiestock Incentive eller Providentia är ledande, har någon valfrihet? Att det därför föreligger konkurrens mellan olika bankinstitut? Att ett sådant företag över huvud skulle tillåtas välja någon annan bank än SE-banken? Det är ju helt klart att Wallenbergföretag går till Wallenbergbanker. Det vet inte bara Wallenbergs direktörer, det vet också socialdemokraten Ingvar Svanberg, som är ledamot i SE-bankens styrelse. Sanningen är ju, att ingen har velat ifrågasätta en aktieägande finansgrupps rätt att föreskriva vilken bankförbindelse ett företag skall använda. Men samma rätt vill man nu förmena statens institutioner. Detta är verkligen att tillämpa två helt olika principer. Det krav man ställer på staten vägrar man att ställa på det privata näringslivet. Det är inte likformighet. Det är raka motsatsen. Den andra aspekten gäller statliga myndigheters oväld. Uppenbart är väl ändå, att denna inte kan bli bättre av att en statsinstitution blir kund hos en privatbank. Vilka intresseförbindelser kan uppstå, om t.ex. en länsstyrelse har sin medelsrörelse förlagd till en privatbank? Vilka situationer kan då uppstå, ifall t.ex. den övergripande planmyndigheten i en region har ekonomiska transaktioner förlagda till en bank, som bedriver en omfattande mark-, fastighets och industrirörelse i regionen? En striktare gränsdragning mellan privat och offentligt intresse uppnås om statliga myndigheter håller sig till statens bank. Rättssäkerheten sitter. Nr 128 visserligen inte särdeles högt i Sverige av i dag — Sverige är ett långt Onsdagen den värre myglarsamhälle än man vanligtvis föreställer sig. Men det blir sämre 11 maj 1977 och inte bättre av att privat och offentligt även på detta område ytterligare sammanblandas. Upphävande av Slutligen finns ett argument, som borde vara självklart för var och = statlig myndighets en som utgår från arbetarrörelsens värderingar men som av någon an = skyldighet att anlita ledning inte anförs i den socialdemokratiska reservationen. Att stats PK-banken förvaltningens penningrörelse används för att stärka likviditeten i den statliga banken kan ses som en självklarhet för dem som inser, att det privata näringslivet misslyckats i grund med att skapa förutsättningarna för en växande sysselsättning. Det privata näringslivet slår ut människor, det riktar utan betänkande dråpslag mot enskilda orter, det exporterar kapital, det fasthåller envist vid klassiska produkter, som utvecklingen mer och mer rider förbi, det skapar inte den nödvändiga graden av förnyelse och strukturell förändring av produktionen. Den kan bara skapas genom en aktiv statlig industripolitik, en politik som bygger upp nya industrier som inför helt nya moment och en ny, mer förädlad produktion. En sådan industripolitik från staten ingår givetvis inte i det borgerliga perspektivet. Den förefaller inte heller ingå i det socialdemokratiska. Men för den som inser en sådan politiks nödvändighet är det också en självklarhet, att de kreditmedel den kräver inte kan påräknas från SE-Banken och SHB. De kan påräknas bara från statliga eller andra offentliga kreditkällor. Det gör ställningstagandet i frågan självklart för var och en som vill se en offensiv sysselsättningspolitik. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I propositionen 1976/77:127 om upphävande av statlig myndighets skyldighet att anlita Post och Kreditbanken, PK-banken, säger föredragande statsrådet, att den samordning av banklagstiftningen som genomfördes år 1969 bygger på att fri konkurrens bör råda mellan de olika bankinstituten. Bestämmelserna i 1974 års kungörelse gynnar emellertid PK-banken framför andra bankinstitut och strider därför mot grundsatsen om fri konkurrens. Om en statlig myndighet finner att en viss bank kan erbjuda myndigheten de tjänster som den behöver, på bättre villkor än andra banker, så bör naturligtvis myndigheten anlita den banken. Därför förordas i propositionen att de statliga myndigheternas och organens skyldighet att anlita PK-banken framför andra bankinstitut upphävs. Den praktiska effekten av ett sådant beslut torde bli ganska begränsad, i varje fall på kort sikt, men det har stor principiell betydelse, eftersom den princip om konkurrensneutralitet mellan bankerna, som fastlades 1969 i banklagstiftningen, upprättas. Konkurrens mellan bankerna bör vara grundad på likvärdiga villkor, och utskottet har därför tillstyrkt 49 50 propositionens förslag. Och, herr Jansson, det här blev ingen vanttumme, utan det är en mycket väsentlig princip. I motionen 1600 av herr Palme m.fl. anförs att prioriteringen av den statliga affärsbanken framför andra bankinstitut har gällt i mer än ett kvartssekel och att det inte visats på några olägenheter för statsverket av nu gällande ordning. Man kan fråga sig om enda möjligheten att få ta upp en sådan principiell fråga som bankinstitutens lika konkurrensförhållanden skulle ligga i förekomsten av eventuella olägenheter för statsverket.

Båda motionerna accepterar alltså inte principen om lika konkurrens mellan de olika bankerna. Utskottet har heller inte beaktat motionärernas önskemål utan följt propositionen. Det bör också framhållas att i den skrivelse från Svenska Sparbanksföreningen som behandlas i propositionen hemställs att postverkets skyldighet att i PK-banken placera de inlåningsmedel som finns på inte räntebärande postgirokonto omprövas. Utskottet anför däremot, i likhet med propositionen, att någon ändring av postverkets skyldighet att placera postgiromedel i PK-banken icke bör ske. Om 1974 års kungörelse skulle upphävas i sin helhet, innebär det att frågan om hur statens kassabehållning i stort bör vara ordnad måste tas upp. I propositionen framhålls att denna fråga har såväl budgetsom penningmarknadsaspekter. Skäl talar för att affärsverken, med undantag för postverket, efter beslut av regeringen i varje särskilt fall, bör kunna medges rätt att placera eventuella likviditetsöverskott med ränta i riksgäldskontoret. Därmed skulle riksgäldskontorets upplåningsbehov minskas. rakt motsatt riktning. Det skulle också innebära att myndigheternas skyldighet att anlita postgirokontot upphör. Riksrevisionsverket påpekar emellertid att denna grundläggande skyldighet är en förutsättning för att rationella rutiner inom statsförvaltningen skall kunna upprätthållas. Dessa rutiner är anpassade till det statliga redovisningssystemet. Svenska Bankföreningen anför i sin skrivelse att den inte kan finna några avgörande skäl för detta och anser sig ha funnit stöd i uppgifter i propositionen att skattemyndigheterna i det utvecklingsarbete som pågår beträffande skatteadministrationen f. n. överväger möjligheterna att också anlita bankgiro för skattebetalningar. Finansutskottet för sin del vill inte utesluta en sådan förändring. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.